Det är just därför att vi vet så väl — det står också i vår partimotion — att bruttonationalprodukten inte fångar dessa viktiga välfärdsaspekter som vi vill få fram nya metoder. Det var väl till slut att slå in öppna dörrar när herr Hugosson sade att det inte går att få fram ett objektivt mått på välfärd i olika sammanhang. Det kan jag instämma med honom i. Men det står också under punkten 2 i reservationen att det gäller att skapa möjligheter till korrektare samhällsekonomiskt underlag för samhällsbeslut beträffande bl.a. regionalpolitiken. Därmed är också den polemiken eliminerad.
Herr talman! Herr Hugosson sade att vi skall avvakta resultatet av de ansträngningar som nu pågår att få fram bättre beslutsunderlag. Det skulle ligga mera rim och reson i det påpekandet om det vore på det viset att regeringen inte under ett antal år hade avslagit de ansökningar om pengar som statistiska centralbyrån har gjort för att få sådana resultat. Herr Hugosson vill också förlöjliga idén med en parlamentarisk utredning därför att det, enligt honom, uppenbarligen är så stora tekniska problem att det inte är någon idé med en parlamentarisk utredning. Men då kan man fråga sig: Varför har man då tillsatt en s.k. sakkunnig i inrikesdepartementet om dessa överväldigande tekniska problem finns? Jag kan inte förstå att det ligger den minsta logik i den uppläggning som utskottets talesman och herr Hugosson väljer att försvara majoriteten med. Det finns, herr talman, mycket stora tekniska problem här. Det är därför som statistiska centralbyrån framför allt bör få de pengar som behövs för att bemästra de tekniska problemen. Det är vidare omfattande politiska problem att styra de tekniska undersökningarna i en rimlig riktning. Det är därför det behövs ett parlamentariskt inslag på ett ganska tidigt stadium i dessa ansträngningar. Det är, herr talman, en uppfattning som t.ex. LO har gett uttryck för i sitt remissvar till finansutskottet.

Herr talman! Jag anser att jag har underlag för det jag sade under den inledande diskussionen här. Inte minst i centerpartiets partimotion riktar man kritik mot själva begreppet bruttonationalprodukt och säger att den inte mäter vad den avser att mäta, nämligen välfärd. Det har aldrig varit avsikten med det statistiska måttet. Sedan säger herr Möller i Göteborg att vi är ense på den sista punkten, nämligen att vi kräver bara att underlag skall fram för att man därigenom skall kunna göra ett politiskt ställningstagande. Men så står det inte i motionerna, utan där vill man ha fram ett sammanfattande mått, ett aggregat som mäter välfärden. Det är det jag reagerar mot som politiker. Till herr Burenstam Linder vill jag bara säga att jag tycker det är beklagligt att vi inte har haft ekonomiska resurser så att vi har kunnat bygga ut de här statistikgrenarna i den utsträckning som hade varit önskvärd. Men här finns ju bakom utskottets betänkande en majoritet som i lika hög grad som minoriteten ställer sig positiv till att statistiska centralbyrån får resurser för att ta fram ifrågavarande statistik. Därtill kommer emellertid att det är ett metodstatistiskt problem av utomordentligt stor omfattning. Hur mäter man t.ex. statistiskt sett dålig luft, dåligt vatten osv., som är mycket väsentliga faktorer när man bl.a. tar in miljöaspekten i välfärden? Vad vi behöver är alltså objektiv statistik, och vi måste ha hjälp av forskarna för att få fram ett underlag härför. Då skall inte politikerna sitta och styra forskningen. Jag trodde att herr Burenstam Linder som ändå på sätt och vis representerar forskningen hade den uppfattningen att vi skall ha en så fri forskning som möjligt i det här landet.
Herr talman! Den avslutande kommentaren, herr Hugosson, är ju alldeles fantastisk — att det förslag som här finns skulle innebära något slags ingrepp i fri forskning. Jag förstår inte hur man tankemässigt kan komma fram till den slutsatsen. Här är ju fråga om att ge stöd på punkter där varje forskare efterlyser politikernas värdering så att han kan sätta olika vikter. Det är väl inte att styra forskningen på något felaktigt sätt — tvärtom. Ni säger också, herr Hugosson, att det är beklagligt att vi inte har fått tillräckliga ekonomiska resurser för detta ändamål. Jag tycker det är mycket beklagligt. Utskottsmajoriteten sade nämligen 1969 att det skulle bli ekonomiska resurser till detta. Det har det inte blivit. Jag tycker det är synd därför att jag tror att om man — som jag sagt flera gånger — i en invecklad värld fattar felaktiga beslut så kostar det oändligt mycket mer än de småsummor som det är fråga om för att utveckla de metoder som krävs. Jag upprepar än en gång: Om ni lägger så stor vikt vid de tekniska svårigheterna att göra dessa bedömningar — och jag tycker ni med rätta lägger tonvikten där — varför talar ni då samtidigt så mycket om att ni har en sakkunnig i inrikesdepartementet, en avsatt utredare i låginkomstutredningen, som skall hantera dessa mycket svåra frågor?
Herr talman! Här står i reservationen under punkten 1 att man hemställer ”om tillsättande av en parlamentarisk utredning i syfte att utveckla ett system för välfärdsbedömningar”. Det är alltså det som den parlamentariska utredningen skall göra. I sitt tidigare anförande sade herr Burenstam Linder att det är parlamentarikerna som skall leda detta arbete, och eftersom arbetet i stor utsträckning är en fråga om forskning och framtagande av statistik så reagerar jag. Jag tycker alltså att det skall forskarna göra. Slutligen vill jag upplysa herr Burenstam Linder om att jag satt med i allmänna beredningsutskottet 1969 när vi behandlade ifrågavarande motion. Jag tillhörde alltså majoriteten som ställde krav på att vi skulle få en bättre statistisk belysning på detta område. Jag beklagar att så inte blivit fallet men hoppas att denna debatt kan leda till att vi får bättre möjligheter att i framtiden diskutera utifrån riktiga utgångspunkter och inte få en så snedvriden debatt som vi haft när vi har diskuterat utifrån begreppet bruttonationalprodukt.

Herr talman! Det är två olika motioner som kammaren nu har att ta ställning till. I den ena, från centerpartiet, vill man utveckla ett system med välfärdsbedömningar för att komplettera beräkningarna av bruttonationalprodukten. I den andra, från folkpartiet, vill man framför allt ha en prissättning av samhällsfaktorer, som man kallar det. De bägge motionerna är enligt min uppfattning helt oförenliga när det gäller huvudlinjen. Det finns naturligtvis oklarheter i centerpartiets motion. En sådan är det resonemang om alternativa priser som det redan har pekats på. Men huvudlinjen i centerpartiets motion är att man vill ge mindre makt åt den marknadsekonomiska prissättningen när det gäller att få fram vissa mått på välfärden, på produktionen osv. De folkpartistiska motionärerna vill däremot ge ökad makt åt den marknadsekonomiska prissättningen genom att prissätta produkter som nu icke är föremål för prissättning. Den gemensamma reservationen är därför enligt min mening inte logiskt och sakligt sammanhängande utan består av delar som inbördes är oförenliga. Jag har själv flera gånger här i riksdagen kritiserat de nuvarande bruttonationalproduktberäkningarna som ofullständiga och även oriktiga i vissa stycken, Jag skulle från den utgångspunkten inte ha något emot att centerpartimotionens kläm om en utredning bifölls. Jag är däremot bestämd motståndare till folkpartimotionens linje, som jag anser vara helt felaktig. Nu har ju centerpartiet skrivit ihop sig med folkpartiet och även med moderaterna i reservationen, och det tycker jag är synd. Centerpartimotionen hade faktiskt haft en chans att gå igenom här i riksdagen. Det visar, herr talman, faran för centerpartiet att söka samarbete åt höger. Då går det inte att vinna några resultat. Herr talman! Jag har inget yrkande,

Herr talman! Det finns ett klart samband mellan det här ärendet och det som kammaren nyss har voterat om, De berör båda det relativt bräckliga underlag som man på det här området har för de politiska övervägandena. Medan det föregående ärendet berörde måttet på samhällsutvecklingen i skilda avseenden — det var i så måtto en upplysande debatt som blottade bristerna — så angår det här ärendet närmast sättet att mäta effekterna av de redan beslutade politiska åtgärderna. Under senare år har bättre regional balans kommit att bli en allmänt omfattad central målsättning. Samhällsproblem till följd av stora och växande skillnader i utveckling i olika regioner blir alltmer framträdande. Trängsel och andra överbefolkningsproblem i stora befolkningscentra har sin spegelvända motsats i glesbygden. Problemen till följd av denna utveckling ökar i takt med samhällets omdaning.

Och stora samordnade insatser från samhällets sida kräver en entydig och klar målsättning. Trots de hittillsvarande insatserna och inte så få hittills genomförda utredningar föreligger uppenbara brister i kunskapen om skilda regionalpolitiska åtgärders effekt. Detta beror bl.a. på att regionalpolitiken i vissa områden inte ens varit föremål för försök till analys. Det gäller t.ex. kreditmarknadens roll i regionpolitiken. Det känns som en svår brist med hänsyn till att det finns starka skäl att förmoda att skilda åtgärder på kreditmarknaden på ett avgörande sätt påverkar t.ex. effekten av de lokaliseringspolitiska åtgärderna. Det är mycket troligt att åtgärder som diskontohöjningar och kreditrestriktioner, i den omfattning som de genomförts under vår senaste konjunktur, hade en förlamande effekt på regioner med låg ekonomisk aktivitet. Det finns också skäl förmoda att dessa åtgärder i avgörande utsträckning motverkade effekten och resultatet av de lokaliseringspolitiska åtgärderna. Även kreditpolitiken måste med andra ord underordnas målsättningen en bättre regional balans. Den utredning i frågan som motionärerna föreslår skulle mot bakgrund av de vunna erfarenheterna analysera detta problem och överväga hur en modernt utformad kreditpolitik skulle kunna göras tillräckligt flexibel för att inte motverka centrala politiska målsättningar som t.ex. den som avser regional balans. Utskottsmajoriteten erkänner i sitt betänkande — om också i synnerligen försiktiga ordalag — att kreditpolitiska åtstramningsåtgärder påverkar den regionala utvecklingen men hänvisar till att en analys av frågan närmast får anses vara en vetenskaplig forskningsuppgift. Problemet är naturligtvis intressant även ur den synpunkten. Det är en angelägen forskningsuppgift som jag hoppas någon nationalekonom snart tar itu med.

Risken är annars att den regionalpolitiska målsättningen kommer att uppfattas — i varje fall från utskottsmajoritetens synpunkt — bara som en läpparnas bekännelse. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den till utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Denna fråga är en s.k. gammal bekant för riksdagen. Det nu aktuella motionskravet på utredning angående kapitalmarknadens funktion och kreditpolitikens effekt på den regionala balansen behandla des senast vid 1970 års riksdag, då man hade att ta ställning till Nr 128 FENFOREKOTE yr nr 41. Bankövtskoltet anförde då "att Get Onsdagen den skulle innebära stora svårigheter att praktiskt genomföra en regionalise 17 novenibör 1971 ring av kredit politiken. nior Finansutskottet delar i allt väsentligt dåvarande bankoutskottets Utredning angående bedömning av dessa frågor. De regionalpolitiska strävandena måste kapitalmarknadens nämligen förverkligas med sådana medel som kan vara effektiva helt funktion, m.m. oberoende av det för tillfället rådande läget på kreditmarknaden och av den ekonomiska situationen i landet i stort. Å andra sidan säger finansutskottet, som herr Åsling också påpekade, att man ingalunda är främmande för att en generell kreditpolitisk åtstramning kan påverka den regionala utvecklingen. Ett närmare studium från dessa synpunkter skulle vara av intresse; särskilt intressant skulle det vara att se hur den starka kreditrestriktionen 1969-1970 påverkade utvecklingen regionalt sett. Utskottet har, som herr Åsling påpekade, ansett att detta i första hand är en vetenskaplig forskningsuppgift. Utskottet tror inte att det är praktisk politik att tillsätta en utredning för detta ändamål. Det är nämligen fråga om att kartlägga och sammanställa sådant material som kan vara tillgängligt för att belysa frågorna, och en utredning i vanlig bemärkelse skulle sannolikt vara en alltför tungrodd apparat för den uppgiften. En differentiering av kreditpolitiken i enlighet med de tankegångar som framförs i motionen måste, enligt vad utskottet kan bedöma, vara mycket svår att genomföra. Särskilt besvärligt måste det bli, såvitt jag kan förstå, om man skall tänka sig en sådan regional differentiering av räntepolitiken som man pläderar för i motionen. Vi kan ta som exempel att man skulle vilja stimulera konjunkturerna i Norrlandslänen genom att ha en lägre räntesättning i stödområdet. Det skulle då innebära att inlåningsräntorna också skulle bli lägre. Det finns väl norrlänningar som sparar pengar, och de är naturligtvis angelägna att få ut så mycket som möjligt på sitt sparade kapital. Risken är då att de skulle sätta in sina sparslantar i exempelvis Stockholmsbankerna för att få bättre avkastning på kapitalet. Det här skulle kunna få svåra för att inte säga förödande konsekvenser med betydande kapitalflykt ur just den region som man anser sig vilja stödja. Man skulle alltså stjälpa den som man egentligen vill hjälpa. Utskottet anser för sin del att det bästa sättet att uppnå de regionalpolitiska målen är att mer effektivt sätta in andra medel. Här har vi i första hand de lokaliseringspolitiska åtgärderna som redan betytt mycket för den regionala balansen. Vi har också skatteutjämningen till förmån för de inkomstsvaga kommunerna. Båda dessa medel kan förbättras och byggas ut. Och inte minst har vi investeringsfonderna som på senare tid har spelat en betydande roll i regionalpolitiken. Motionen och reservationen utmynnar i ett krav på utredning. Det finns emellertid redan en rad utredningar som sysslar med de regionalpolitiska problemen. De kan väntas komma in på de finansiella och kreditmässiga förutsättningarna för regionalpolitikens effektiva bedrivande. Därför bör vi nog avvakta de förslag som dessa utredningar kommer fram till innan vi hos Kungl. Maj:t begär nya utredningar på detta 45 Det finns, herr talman, ett par meningar i reservationen som jag för min del gärna vill instämma i. Man säger nämligen följande: ”Enligt finansutskottets bedömning måste de regionalpolitiska synpunkterna ges ökad vikt vid utformningen av den framtida ekonomiska politiken. Samtidigt som de regionalpolitiska målen blir mer preciserade behöver samhället bättre styrmedel för att kunna realisera dem.” Det är enligt min mening synnerligen glädjande att de tre borgerliga partiernas representanter i finansutskottet har skrivit under en sådan formulering. Det bådar gott för framtiden, om intresset håller i sig även i andra sammanhang. När vi från vårt partis sida har hävdat behovet av ett starkt samhälle med styrmedel för att uppnå vissa mål till medborgarnas fromma har vi för det mesta kritiserats hårt av de borgerliga. Man har ständigt påstått att staten styr och ställer alldeles för mycket i olika sammanhang. Inte minst har vi upplevt detta i samband med den regionala verksamhet som bedrivits i länen med anledning av Länsplan 70. Jag hoppas att de rader i reservationen som man från borgerligt håll har enats om att skriva under är en indikation på att man i fortsättningen även på andra områden är beredd att erkänna att staten, samhället, behöver bättre styrmedel och att man är beredd att stödja förslag därom framöver. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att utskottsmajoriteten gör en klar distinktion mellan kravet på vetenskaplig forskning om och analys av hela detta problemkomplex och frågan om att inplacera det i ett politiskt sammanhang. En forskning om och analys av frågan måste naturligtvis vara grundläggande även för en parlamentarisk utredning, men en sådan erfordras för att avväga och inpassa eventuella åtgärder i den befintliga regionpolitiken. Det kan naturligtvis diskuteras hur en parlamentarisk utredning skall utformas och om det bland befintliga utredningar finns kapacitet och kompetens att gå in på frågan, men att här måste till parlamentariska överväganden och utredningar, den saken torde det vara svårt att bortse ifrån. Beträffande de praktiska svårigheter som utskottsmajoritetens talesman här målar upp är det obestridligt så, att problemet är inte enkelt. Det är därför det skall utredas. Ser man det internationellt finner man dock att en differentierad kreditpolitik och även en differentierad ränta har använts som regionalpolitiskt medel, i vissa sammanhang med en betydande framgång. Här kan man självfallet tänka sig olika modeller för att lösa problemet. Vi har dock i regionpolitiken i övrigt arbetat med regionalt differentierade medel, t.ex. transportstödet, och det torde också finnas möjligheter att lösa de praktiska problemen på detta område.
Herr talman! Det är klart att det kan behövas analys som underlag för en utredning. Det är ju alltid vanligt att man försöker skaffa sig det innan man startar en parlamentarisk utredning. Nu sitter det, som jag påpekade, Nr 128 en rad utredningar som Sysslar med de bar tingen, men deg.är alldeles Onsdagen den uppenbart att skulle det visa sig att det; när de har lagt fram sina förslag, 17-:noveribör.1971 fortfarande finns luckor i problematiken, så är det möjligt att då på nytt = överväga vad man skall göra åt den. Jag tror att med den utgångspunkt Utredning angående som motionärerna och reservanterna har bör just en forskningsuppgift kapitalmarknadens ligga närmast till i sammanhanget. Kanske, herr Åsling, den diskussion funktion, m.m. som vi har haft kan medföra att någon forskare får intresse för de här tingen. Som finansutskottet säger skulle det ju vara av intresse att få en kartläggning på det här området. Herr Åsling säger vidare att det säkert går att lösa de tekniska problemen med olika räntesatser och annat. Det skulle vara intressant att höra vad han tänker föreslå för lösning. Han menar väl ändå inte att utlåningsräntan skall ligga i ett visst läge medan inlåningsräntan skulle ligga högre? Man får väl ändå låta dem följas åt, såvitt jag förstår. Eller har herr Åsling den funderingen? Det skulle vara intressant att höra det. När vi ser saken nationellt vet vi ju att vi får bekymmer, om vi har ett ränteläge i vårt eget land som ligger lägre än omvärldens. Då uppstår det risker för kapitalflykt till andra länder. Jag tror att de skulle bli påtagliga, om man i ett litet land som vårt hade differentierade räntesatser. Jag tror att de här problemen, som herr Åsling sade, verkligen är svåra. Det måste ha varit förenat med en hel del vånda att föra fram sådana synpunkter — men det är alldeles klart att man skall vara progressiv och ta fram även sådant som är svårt.
Herr talman! Det är klart att man i det kreditsystem som finns i samhället får räkna med att det finns institutioner, inte minst inom samhällssektorn, som inte för sin kapitalanskaffning är beroende av den öppna marknaden och där det i och för sig är tänkbart att hålla en regionalt differentierad ränta. Jag vill bara hänvisa till de internationella erfarenheter som en utredning säkert skulle kunna finna givande att närmare studera.
Herr talman! Jag vill erinra om vad jag tidigare sade, att man nu från borgerligt håll tydligen är inne på att fortsättningsvis ge samhället större resurser genom att styra olika ting. Det har man ju skrivit fast sig för i den här reservationen. Vi kan kanske framöver förvänta oss att det blir lättare att finna vägar för att lösa dessa problem och även de problem som herr Åsling sysslar med.
Herr talman! Med anledning av herr Janssons yttrande att vi nu har skrivit ihop oss om att i framtiden ge helt andra styrmedel vill jag säga: Läs inte ut mer än vad det står! Det står att det kan vara angeläget för samhället att få bättre styrmedel och att vi därför vill ha en utredning. Vi har väl därmed inte sagt att det nödvändigt skall vara en mera maktfullkomlig styrmöjlighet från ett visst håll, utan här gäller det att 47 efter utredning få till stånd sådana möjligheter att styra att man får en klok och riktig utveckling. Därmed har vi väl inte sagt något som herr Jansson har anledning att inkassera på det sätt som han här gjorde.
Herr talman! Det var synd, herr Löfgren, att vi skulle få den här så att säga reaktionära vändningen. Jag trodde att det var som man har skrivit i reservationen på de här raderna. Vill man ha ökade styrmedel för samhället på detta område av regionalpolitiken, måste det väl även gälla på andra områden av regionalpolitiken. Man har ju, som jag försökte säga här tidigare, fått en debatt kring Länsplan 70 och det arbete som där har pågått. I den debatten har det från borgerligt håll hävdats att staten här lägger sig i för mycket. Just Länsplan 70 är väl i hög grad regionalpolitik, och ni måste vara överens om att samhället här gemensamt satsar för att komma fram. Jag är mycket besviken att herr Löfgren nu med sitt inlägg för sin del — och kanske för folkpartiets del — förde tillbaka hela resonemanget till en mera negativ inställning.

Herr talman! Om jag nu kommer att fatta mig kort, så innebär inte det att jag bedömer den fråga vi behandlar såsom mindre viktig. Tvärtom anser jag att det är angeläget att fullfölja de förslag som vi under en följd av år har framfört här i riksdagen, att man borde göra försök med värdefasta statsobligationer. Det är en sparform som vi anser det vara angeläget att pröva, eftersom många småsparare sannerligen har fått erfara hur inflationen ätit upp värdet av samhällsviktiga besparingar. Det är därför som vi har anslutit oss till förslag som redan år 1963 framfördes genom värdesäkringskommittén, innebärande att man borde göra ett försök med värdefasta lån. Jag vill erinra om att bland de remissinstanser som tillstyrkte att ett sådant försök skulle göras var Kooperativa förbundet, Landsorganisationen, Svenska försäkringsbolags riksförbund och försäkringsinspektionen. Den här frågan har behandlats vid flera riksdagar, och i år har en motion väckts av så prominenta personer som herrar Hedlund och Helén. Vi har velat fullfölja denna sak vid behandlingen i finansutskottet, och eftersom vi inte kunde få gehör bland majoriteten har vi avgivit en reservation. I denna upprepar vi de synpunkter som tidigare har framförts, och vi föreslår alltså att riksdagen skall besluta att man gör försök med värdefasta statsobligationer. Vi har också i reservationen tagit med aspekten beträffande skatteeffekten vid inflatoriska indextillägg, och vi har ansett att också den frågan borde undersökas. Herr talman! Jag nöjer mig med detta, eftersom vi så många gånger tidigare har haft ingående debatter, och yrkar bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Detta ärende är något av en följetong som pågått i flera år. Frågan om värdesäkra obligationslån eller krav om sparfrämjande åtgärder har varit föremål för debatt i riksdagen flera gånger, senast 1969 och 1970, och även i våras hade vi diskussioner om sparstimulerande åtgärder. Jag finner det därför onödigt att argumentera nu; det skulle bara bli en upprepning av vad som sagts tidigare. I den reviderade finansplan som finansministern presenterade i våras framhöll han att han ämnade återkomma med förslag till sparstimuleran Ett värdesäkert de åtgärder, som syftar till att stimulera och fånga in ett nysparande. Utskottsmajoriteten menar att vi kan vänta och se vilka åtgärder finansministern då kommer att föreslå och att frågan om vad som bäst kan gagna småspararna bör bedömas i det sammanhanget. Herr talman! Jag nöjer mig med det anförda och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 43 är föranlett av en motion som jag väckte i januari månad, där jag hemställde om en utredning i syfte att undersöka huruvida man skulle kunna införa ett tvångssparande. När jag väckte den här motionen i januari månad, var det givetvis mot bakgrund av den överhettade konjunktur som vi hade haft under år 1970. Att vi sedan kommit i det läget att vi, när motionen behandlas i riksdagen, har en typisk lågkonjunktur, gör egentligen inte, som jag ser det, motionen inaktuell. Den är precis lika aktuell i dagens läge. Det är bara så, att man för att få den aktuell i dag får så att säga vända upp och ned på begreppet. De åtgärder som samhället har möjlighet att vidta mot högkonjunktuter och mot lågkonjunkturer är ju att vid högkonjunkturerna försöka dämpa det köpkraftsöverskott som finns. Man använder då olika metoder; det förekommer att man använder höjda skatter eller att man försöker stimulera det frivilliga sparandet. Det har inte lyckats fullständigt, och därför skulle det enligt min mening kunna vara möjligt att genomföra en form av tvångssparande, Hur detta skulle ske vill jag skall utredas. Vi vet att i lågkonjunkturer — det läge vi har för närvarande — är förhållandet den raka motsatsen. Då gäller det att späda på köpkraften i stället, så att man på det sättet får en ökning. Låt oss leka med tanken att vi redan hade haft en form av tvångssparande genomförd. Då hade man under våren, låt oss säga i april månad, när man såg att konjunkturerna började dala nedåt, kunnat släppa på tvångssparandet. Man hade i september månad kunnat säga till de människor som hade de här tvångssparandekontona: All right, nu får ni ta ut era pengar. Jag menar att det här skulle kunna vara ett smidigt sätt att använda mot både högoch lågkonjunkturer. Finansutskottet har i sitt betänkande givetvis, hade jag så när sagt, inte gått med på min anhållan. Men att man inte har gjort det beror på att man kan hänvisa till att de:här frågorna redan är i viss mån utredda tidigare. Man har ställt sig frågande till på vad sätt det här skulle kunna genomföras. Jag har inte sagt det i min motion, givetvis därför att, när man begär en utredning, man inte skall hänvisa till hur ett sådant här sparande skall genomföras. Men låt mig säga att det är tämligen enkelt: Det är bara att ta en viss procent av vederbörandes inkomst. Sedan får man givetvis göra undantag för de människor som inte har så stora inkomster att de har något utrymme för någon form av sparande. Man får göra ett undantag för de människor som kanske är i en sådan situation att de redan i dag tvingas till ett betydligt tvångssparande. Utskottet framhåller i slutet av sitt betänkande att de synpunkter jag framfört kan plockas fram vid ett senare tillfälle. Jag är fullt belåten med det. Jag har velat aktualisera denna tanke som inte är ny, och jag tror att en sådan här åtgärd skulle kunna vara ett verksamt medel både i en lågkonjunktur och i en högkonjunktur. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Herr Sundkvist framställde inget yrkande, varför jag kan fatta mig ganska kort. Jag kan i långa stycken instämma i herr Sundkvists resonemang och historieskrivning. Jag kan också instämma i vad han sade om värdet av att i olika ekonomiska lägen ha instrument att ta till, t.ex. när vi har en särskilt stark överhettning i ekonomin. Redan nu finns det en hel rad sådana instrument att tillgå, exempelvis sparstimulerande åtgärder. Så sent som för ungefär ett år sedan fattade vi beslut om det s.k. Strängaspelet. Detta blev en ganska stor framgång, men man kan å andra sidan inte påstå att det blev någon billig affär för staten. Den vägen tror jag inte att vi kommer att gå någon mer gång, utan det får bli fråga om andra åtgärder. Jag tror inte heller att man i första hand bör tillgripa ett tvångssparande utan att man i stället på andra vägar bör försöka reda ut problemen. Även finansutskottet anser att det är nödvändigt med sparstimulerande åtgärder. På den punkten föreligger det alltså inga delade meningar. Vid behandlingen av föregående ärende på föredragningslistan erinrade herr Larsson i Karlskoga om att vi så sent som i våras behandlade motioner om sparstimulerande åtgärder. Riksdagen ville då inte ansluta sig till tankegången att via något slags nytt Strängaspel försöka frysa inne de retroaktiva löneutbetalningar som nu sker. Det har ju heller inte blivit nödvändigt att vidta sådana åtgärder. Finansministern har sagt sig vara beredd att, när det finns anledning härtill, komma tillbaka med förslag om nya Strängaspel, som då emellertid förmodligen blir utformade på ett något annat sätt. När jag ändå har ordet vill jag något beröra de motioner från år 1967 som utskottet nämner i betänkandet. Det var jag och Gillis Augustsson i Boxholm som väckte dessa motioner, vari vi begärde en utredning angående sparstimulerande åtgärder, framför allt när det gäller ungdomen. Vi framhöll i dessa motioner att även ett obligatoriskt ungdomssparande borde finnas med i bilden. Varken bankoutskottet eller riksdagen ville vara med om en sådan utredning, trots att en del tunga löntagarorganisationer, exempelvis TCO, i sina remissyttranden helt instämde i motionernas syfte. Det blev alltså inte någon utredning, men det kan vara bra att ha detta i åtanke. Finansutskottet anser att det inte heller för närvarande är nödvändigt med en utredning. Motionären har själv sagt att han finner det värdefullt att utskottet uttalat, att ett tvångssparande kan bli aktuellt i framtiden i ett speciellt ekonomiskt läge.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

Herr talman! Detta utskottsbetänkande handlar om hur räntan på pengar som är insatta på skogskonto skall beskattas. Alla vet ju att ränteinkomster från kapital är skattefria upp till 400 kronor för en ensamstående person och 800 kronor för äkta makar. Så är inte fallet när det gäller ränta på pengar som är insatta på skogskonto. Utskottet hänvisar till att räntan på en skog egentligen är skogens tillväxt. Om man avverkar tillväxten och säljer den, får man självklart skatta för det beloppet. Man menar därför att också räntan på skogspengar skall beskattas. På grund av detta skall avkastningen från ett skogskontokapital beskattas i sin helhet. Just med hänsyn till att detta skogskonto är knutet till inkomstkällan jordbruksfastighet är det naturligt att räntan på skogsmedel skall beskattas i inkomstkällan jordbruksfastighet. Det är här som jag tycker att utskottet har tänkt fel. Om man sätter in pengar i en jordbrukskassa eller i något annat kreditinstitut, är ju räntan avdragsgill upp till 800 kronor, även om pengarna kommer från en skogstillväxt, som i och för sig är beskattningsbar. Dessa pengar är avdragsgilla vid beskattningen om man sätter in dem på skogskonto. Det är här som jag tycker att den politiska bedömningen kommer in, Är det förhållandet att man får uppskov med skatten därför att man sätter in pengarna på skogskonto ett tillräckligt motiv för att ränteavkastningen skall behandlas annorlunda än annan ränteavkastning av skogskapitalet? Jag tycker inte det, eftersom det ju bara är fråga om ett uppskov med skatten. Man kommer inte undan skatten för pengar som står på skogskonto. Det är inte heller någon skillnad när det gäller förmögenhetsskatten. Då kommer de pengar fram som står på skogskonto. Det är skillnad bara vid själva inkomstbeskattningen. Utskottet framhåller ”att skogskontosystemet möjliggör att vid taxeringen avdragsgilla kostnader för plantering, skogsvård, gallring o. d. kan räknas av mot skogsintäkter som i realiteten belöper på ett tidigare år. Härigenom har skogsägaren möjlighet att helt undgå beskattning av det från skogskontot uttagna beloppet inklusive ränta.” De som har godkänt skrivningen har kanske inte sysslat med praktiskt skogsbruk. Det här är ett teoretiskt eller hypotetiskt resonemang, eftersom de avdragsgilla skogsvårdande kostnaderna ibland avser inkomster som ligger bakåt i tiden men ibland avser inkomster från samma år. Om detta är en fördel eller en nackdel kan vara hipp som happ. Detta är en fråga som i första hand gäller ägare av mindre skogsfastigheter och mindre jordbruk. De som har stora skogar och stora jordbruk har de 800 kronorna för ränteinkomster intecknade tidigare, så de kan inte tillgodogöra sig avdraget, och för dem är det ointressant. Men om en mindre jordbrukare som har ett rätt litet skogsskifte råkar ut för stormfällning och sätter in 12 000, 13 000 eller 14 000 kronor på ett skogskonto, kan han inte utnyttja ränteavdraget på 400 eller 800 kronor i deklarationen, utan han beskattas omedelbart för ränteinkomsten. Det är alltså en politisk bedömning, om man skall tillåta en likvärdig beskattning på ränteinkomster från skogskonto som på ränteinkomster från annat kapital. Jag tycker att man skall göra det, och jag yrkar härmed bifall till den reservation av herrar Magnusson i Borås och Söderström som finns fogad till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det är endast moderaterna i utskottet som har ansett sig böra reservera sig. Det vittnar om att vi övriga — även centerpartisterna — betraktar rätten att sätta in pengar på skogskonto som en stor förmån, och det är den ju. Vad herr Ringaby vill är att det schablonavdrag som man har rätt att göra om man har inkomst av kapital som man sätter in exempelvis på en bank — 400 kronor för ogifta respektive 800 kronor för gifta — skall tillämpas även på medel som är insatta på skogskonto. Har man intäkt av skogsbruk, äger man rätt att sätta in medel på s.k. skogskonto i bank eller liknande penninginrättning och får på det sättet ett uppskov med skatten. När riksdagen beslutade detta var syftet att möjliggöra en utjämning av skatteprogressionen för dem som har intäkt av skogsbruk. Den längsta insättningstiden är tio år. Det utgår ränta på insatta medel, men om man låter medlen stå inne hela tioårsperioden, får man inte ta ut räntan förrän det totala beloppet utbetalas efter tio år. Fördelen för skogsägarna är emellertid att de kan plocka ut de här pengarna årligen eller efter kortare perioder och därigenom minska progressionen i sin beskattning. Den som tar ut exempelvis 3 000 kronor ett år erhåller det beloppet plus räntan för den tid beloppet har stått inne. Det är detta som motionärerna nu vill ändra på. Det bör observeras att förräntningen av det i en skogsfastighet investerade kapitalet sker i form av den årliga skogstillväxten, och det är den som beskattas. Tar man ut mera än skogstillväxten, får man göra ett värdeminskningsavdrag. Allt detta känner herr Ringaby mycket väl till. Skogsägaren behöver alltså inte skatta för denna förräntning förrän det blir en intäkt genom försäljning eller uttag av skogen, och då beskattas tillväxten. Vad sker när en skogsägare tar ut medel från ett skogskonto? Jo, han får ut medel som han rätteligen skulle ha beskattats för de år under vilka han sålde skogen eller virket. Han skulle ha skattat då liksom alla andra får göra. Då hade det inte på något sätt blivit tal om dessa problem. Men när man nu givit skogsägarna den här förmånen, vill de ha ett russin till i form av schablonavdrag på räntan på insatt kapital. Skogsägaren har alltså haft förmånen att under viss tid slippa undan från betalning, och därmed har han i regel beskattats efter en lägre progression. Vi menar att det knappast ligger någon orättvisa i att han får skatta för räntan på skogskontomedlen, när den utbetalas i samband med uttag av medlen på kontot. Skogskontosystemet möjliggör avdrag också för kostnader för bl.a. plantering, skogsvård, gallring och alla möjliga andra kostnader. Skogsägaren har alltså möjlighet att använda dessa för att göra avdrag och behöver inte skatta ett öre för dem, Det är så det kan verka i praktiken. När jag talat med skogsägare — centerpartister och andra — medger de att systemet är synnerligen förmånligt för skogsägarna. Det har funnits ledamöter i bevillingsutskottet, som varit dödsförskräckta för att vi skulle börja röra vid det nuvarande systemet. De tycker att det är en bra förmån och vill inte riskera den. Skogsägarna kan på detta sätt helt undgå beskattning av de belopp som man insätter på skogskonto inklusive ränta. Nu övervägs skogsskattekommitténs betänkande — Skogsbeskattningen — inom finansdepartementet. Det har varit utsänt på remiss. I remissyttranden har man — om jag inte tar fel — fäst uppmärksamheten på vad motionärerna framhållit.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

Herr talman! Det faktum att enbart ledamöter från moderata samlingspartiet reserverat sig behöver ju inte innebära att de har fel. Som herr Brandt vet har ledamöter från moderata samlingspartiet i skattefrågor ofta ensamma tänkt rätt. Det rör sig här faktiskt om en politisk bedömningsfråga. Visst innebär systemet med skogskonto en förmån. Det är en form av resultatutjämning. Alla skogsägare är mycket tacksamma för att det finns möjlighet att på flera år slå ut de onormalt stora inkomster av skogsfällningar som uppstår genom en stormkatastrof under ett år. Under lång tid har vi önskat få tillfälle till en resultatutjämning, och att vi nu har det är en fördel. Utskottet säger emellertid: ”Härigenom har skogsägaren möjlighet att helt undgå beskattning av det från skogskontot uttagna beloppet inklusive ränta.” Det är, herr Brandt, ett något hypotetiskt resonemang. Om man har genomfört skogsvårdande åtgärder för t.ex. 3 000 kronor under ett år och bara tar ut 3 000 kronor från ett skogskonto, skulle dessa poster kvitta mot varandra och man skulle slippa skatten. Men man kan ju inte på det sättet skattefritt ta ut allt som finns på skogskontot. När det innestående beloppet förr eller senare tas ut, då beskattas det. Herr Brandt för alltså ett litet hypotetiskt resonemang. Jag vidhåller därför mitt yrkande. Det är inget unikt i att man kan handla så att en skatt blir mindre genom resultatutjämningsmöjligheter och annat. Efter en stor stormfällning i en skog kan man t.ex. köpa sig en pensionsförsäkring för de pengar man får in och på det viset skjuta på skatten för att betala den peu å peu i framtiden. Om herr Brandt menar att man skall ta bort hela möjligheten till denna resultatutjämning i och med att man gör den här ändringen i räntebeskattningen, då får självfallet räntan vara för mig. Det är inte fråga om att försöka plocka in ett russin till, utan vi vill enbart försöka få ränteavkastningen på skogskonton beskattad på precis samma sätt som all annan ränteavkastning, även om det föreligger möjligheter att begära uppskov med skatten när man sätter in pengarna på kontot.

Herr talman! Skatteutskottet har i föreliggande betänkande behandlat bl.a. vår motion, nr 324, vari hemställs att riksdagen beslutar att mervärdeskatt ej skall uttas vid förstagångsförsäljning av konstverk, oavsett om försäljningen sker direkt av upphovsmannen eller genom kommissionär, samt att vederbörande utskott utarbetar nödvändig lagtext. Men detta ville man inte vara med på. Skatteutskottet har i stället med mycket krystade motiveringar i sin argumentation — det lyser i alla fall igenom för min del — egentligen velat säga att man helst önskade ha ett blankt avslag när man har hänvisat, hänskjutit eller ”förskjutit” denna liksom andra motioner till en utredning för kännedom. Man tror att man kanske därigenom ”räddar ansiktet” — om jag får använda det uttrycket — när man trots alla betänkligheter som redovisas ändå skriver att också denna fråga bör kunna prövas i samband med en översyn av gällande undantagsregler. En sådan utredning — eller jag kanske får säga sakkunnig, för det gäller en enda person — är tillsatt den 3 november. Och så tror man att allt skall vara frid och fröjd om man hänskjuter dessa motioner till utredningen. Jag vill poängtera att det inte bara gäller motioner från vänsterpartiet kommunisterna, utan det gäller också motioner från flera andra håll. Man hänskjuter också dessa, som det står i betänkandet, för kännedom till denne sakkunnige. Herr talman! För vår del anser vi i dag att ett sådant behandlingssätt inte är adekvat, därför att det inte kommer att ge några resultat inom överskådlig tid — orättvisan har varat länge nog — om det någonsin ger resultat. Frågan om mervärdeskatt på förstagångsförsäljning av konst är nu lika litet som tidigare en teknisk fråga, utan en kulturpolitisk. Av utskottets skrivning finner jag att vi åtminstone någorlunda är överens på den punkten, Frågan gäller alltså om konstnärers arbete skall beskattas som ideell insats eller som en vara. Vi menar att ett konstverk skall jämställas med annat konstnärligt skapande — med musik eller med det skrivna ordet, Dessa konstarter drabbas inte av vad jag skulle vilja kalla ”straffskatt på tanken”. Det är nämligen så konstnärerna ser frågan. Man tycks i dag allmänt förstå att också bildskapandet är en fråga om kommunikationer mellan människor, en fråga om ett språk. Detta språk tar sig för bildkonstnärernas vidkommande konkret form eller är tvingat att använda sig av en konkret form så att det i efterhand kan förvandlas till en handelsvara. Men, herr talman, det gäller först när konsthandlaren som bedriver professionell försäljning med sikte på ekonomisk avans blir ägare till verket och strävar efter att tillföra detta verk ett värde i sig som ett konkret ting, vilket dock konstnären aldrig har avsett. För konsthandlarna har vi inte yrkat särbestämmelser i detta fall. Det råder ganska stor enighet bland alla kulturellt verksamma människor — alltså inte bara bland bildkonstnärerna — om att skatt på förstagångsförsäljning är fel och man anser att den skatten snarast skall tas bort. Senast i går manifesterades den enigheten utanför detta hus, nere på Sergels torg, där ett par tusental demonstranter kraftfullt reste bl.a. kravet: Bort med moms vid förstagångsförsäljning av konst. Det synes dessutom numera föreligga någorlunda politisk enighet om att detta krav är berättigat även om man på visst håll många gånger tyvärr kan spåra bara en tungans bekännelse. Jag vill göra en mycket mycket kort utvidgning av problemet. Vänsterpartiet kommunisterna anser att samhället över huvud taget borde bättre än hittills känna sitt ansvar för kulturarbetarnas villkor; för att kulturen släpps in på varenda arbetsplats i dag. Nog vore det skäligt att åtminstone de samhällsägda företagen fungerade som banbrytare i det sammanhanget. Det är en sida av en miljöförbättring samtidigt som det också betyder en rimligare behandling av våra konstnärer. Nu tillbaka till utskottet. Man har alltså i föreliggande skattefråga inte yrkat direkt avslag vare sig på vår motion eller på de andra som tar upp samma sak, som jag tidigare har nämnt. Men man har med krystade motiveringar förvisat frågans lösning till framtiden genom att yrka att motionen överlämnas till en sakkunnig ”för kännedom”, som det står. Men, herr talman, enligt vår uppfattning är frågan tillräckligt utredd, tillräckligt belyst och tillräcklig kännedom finns om denna orättvisa. Konstnärerna har genom sin organisation rest kravet under snart 30 år, från det att den första omsättningsskatten infördes under andra världskriget. Det finns alltså inget skäl till ytterligare dröjsmål. Vi har därför ingen anledning att i dag acceptera utskottets skrivning. Vill man verkligen äntligen få en lösning av detta problem — som också framgår av ett flertal andra motioner; jag kan nämna motion 613 från folkpartiet som har nästan exakt samma innehåll som vår i detta fall — så måste vi besluta här i dag.

Jag vill till slut, herr talman, säga att i betänkandet behandlas även en annan motion från vårt parti, nämligen motion nr 1365. Vi framför där det önskemålet att de tidskrifter som icke är av kommersiell natur skall befrias från mervärdeskatt. Men, herr talman, för dagen har jag inget säryrkande beträffande denna motion utan får nöja mig med att acceptera utskottets förvisning av motionen till den den 3 november tillsatte sakkunnige. Jag gör detta dels därför att vi noga kommer att följa frågan, dels därför att det inte heller är så många veckor kvar till nästa allmänna motionstid.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 59 behandlas flera motioner med hemställan om undantag från mervärdeskatt. Den motion jag skall tala litet grand om har nr 118. Vi motionärer tar där upp frågan om undantag från mervärdeskatt för vissa dentaltekniska arbeten. Att jag begärt ordet i dag beror inte på att jag ämnar yrka bifall till motionen utan på att jag till kammarens protokoll vill få antecknat vissa problem som har uppstått under året. Den förändring för branschen som vi under tidigare år i väckta motioner har framfört farhågor för har i stort sett inträffat. Genom de bestämmelser som finns i förordningen om mervärdeskatt för dentaltekniska arbeten blir arbeten som utförs på laboratorier dyrare än liknande arbeten som görs hos tandläkarna. Om en tandläkare har en dentaltekniker anställd hos sig slipper han nämligen betala mervärdesskatt. Men om han beställer arbetet på dentallaboratoriet får han betala sådan skatt. En tandläkare som har en egen dentaltekniker får visserligen inte göra avdrag för ”inkommande skatt”. Mervärdeskatten är ju i dag 17,65 procent och ”inkommande skatt” uppgår till 5,5 procent. Merkostnaden för tandläkare som inte har egen dentaltekniker i sin tjänst blir alltså ca 12 procent. Vi har tidigare framhållit att detta innebär att många tandläkare för att slippa skatt kommer att tillgripa olika former av skenkonstruktioner, t.ex. bolagsbildningar, och så har skett under året. Tidigare förekom det att vissa tandläkare slog sig samman och bildade ett bolag, där dentallaboratoriet ingick. Tandläkaren fick då i form av lön ut de pengar som kom in på hans arbete i det egna laboratoriet.

Man har i dag 330 tandläkare som intressenter och räknar med att få med ungefär 600 tandläkare i detta servicebolag. Om det bolaget får ett klartecken från riksskattenämnden, kommer dess arbeten att bli 12 procent billigare. Det är självklart att dentallaboratorierna ser med allvar på den utvecklingen. Om den fortsätter i den takt som nu har inletts, så kommer de att mista en stor del av sin kundkrets. Vi har tidigare sagt i våra motioner att den utvecklingen inte är lycklig för branschen i dess helhet, därför att tandläkarna får arbetena bättre utförda när de kan välja det dentallaboratorium som de behöver just för det arbete de håller på med. Bevillningsutskottet har tidigare sagt att det här är ett problem. Om mervärdeskatten skulle öka, sade bevillningsutskottet 1970, så skulle det bli ytterligare problem. Nu har vi fått en höjning av mervärdeskatten, och vi kan befara att ett större intresse från tandläkarnas sida kommer att uppstå för att bilda speciella bolag. Jag tycker att det är orimligt att vissa tandläkare konstruerar sådana här former av bolag för att slippa en skatt som andra tandläkare får betala. Skatteutskottet hänvisar motionen till utredningsmannen för kännedom, Utskottet säger också att utredningen skall vara klar inom ett år. Jag får verkligen hoppas att utredningsmannen inte bara tittar på frågan utan sätter fart på den, så att det blir konkurrenslikhet mellan de laboratorier som är inbyggda i tandläkarnas verksamhet och de fristående laboratorierna. Det kan inte vara rimligt att av två grupper som utövar samma yrke den ena gruppen skall bli fritagen från mervärdeskatt under det att den andra gruppen måste betala denna skatt. Det är inte likhet inför de skattelagar vi har.

Herr talman! När det gäller konst är det lättare att tycka än begripa. Jag tror att konstnärerna upplever sin situation i dagens samhälle på samma sätt när vi politiker bedömer och gör ställningstaganden i för konstnärerna viktiga frågor. Vi har lättare för att tycka än begripa. Detta framgick med färgstark tydlighet, när ca I 500 konstnärer och konstnärssympatisörer i går mötte upp till en föredömligt skött demonstration utanför riksdagshuset. Det var inte bara en färgglad manifestation. Där fanns en allvarets underton, när konstnärerna i klarspråk framförde krav och önskemål till oss politiker. Jag skall inte här dra den långa raden av dessa krav. Gunvor Ryding har berört en del av dessa i sitt inlägg. Jag skall stanna vid ett, nämligen kravet på att momsen tages bort vid förstagångsförsäljning av konstverk som förekommer i samband med utställningsverksamhet. I skatteutskottets betänkande nr 59 behandlas en motion av Per Olof Sundman och mig med samma krav. Denna motion har rönt samma öde som en rad andra motioner rörande mervärdeskatten. De har i buntat skick överlämnats till en pågående utredning för en teknisk översyn.

Vidare skriver utskottet: ”Argumenteringen i dessa motioner är inte av skatteteknisk utan av kulturpolitisk natur.” Om dessa rader skulle man kunna säga att de innehåller mer av tyckande än kunnande. Vi vet att skattepolitiken ganska ofta präglas av ett socialpolitiskt tänkande. Varför skulle inte också skattepolitiken någon gång kunna präglas av ett kulturpolitiskt tänkande? Jag tror ändock trots en litet pessimistisk bedömning av utskottet att utskottet sökt lösa denna fråga men inte funnit en acceptabel lösning. Jag skall, herr talman, inte orda mera. Jag vill bara yrka bifall till det av fru Ryding under överläggningen framställda yrkandet.

Herr talman! Jag kommer att yttra mig i samma fråga som fru Ryding och herr Eriksson i Ulfsbyn. Jag har tillsammans med andra folkpartister väckt en motion, nr 613, där vi yrkar att riksdagen måtte besluta att förstagångsförsäljning av konst vid utställning av en konstnärs verk, direkt från denne eller via kommissionär enligt kontrakt, skall vara befriad från mervärdeskatt samt att skatteutskottet måtte utforma den erforderliga lagtexten. Frågan om mervärdeskatt på förstagångsförsäljning av konst är enligt min mening av största betydelse för konstnärernas ekonomiska situation. Visserligen är förstagångsförsäljning direkt från konstnärens ateljé befriad från skatt — sedan 1960, om jag inte är fel underrättad — men den viktigaste delen av frågan, nämligen beskattningen av försäljning i samband med utställningar är alltjämt olöst. Det innebär att konstnärerna vid försäljning via utställningar utöver de dryga utställningskostnaderna också drabbas av mervärdeskatten, även om skattskyldigheten formellt åvilar kommissionärerna. Det är vidare orimligt att på det sättet som nu sker jämställa försäljning av konst med försäljning av t.ex. kylskåp och bilar. För att bidra till en bättre ekonomisk situation för konstnärerna bör enligt vår uppfattning mervärdeskatten på förstagångsförsäljning av konst tas bort. Konstnärernas riksorganisation har också under flera år med stor skärpa framhållit att den indirekta skatten på varor inte skall drabba levande konstnärers förstagångsförsäljning av konst, utförd av ifrågavarande konstnärer. Upphovsmannens prestationer kan inte betraktas som varor i varuskatteförordningens mening, och det är också något inkonsekvent i att beskatta konstverket vid försäljning på utställning men inte beskatta samma konstverk vid visning och försäljning på konstnärens ateljé. Konstnärens verksamhet kan inte jämställas med verksamhet av typen mjölkaffär eller specerihandel eller varuhus. Kan en konstnär, vilket nu är möjligt, ställa ut sina bästa arbeten i sin arbetslokal utan att varubeskattas måste det också bli möjligt att på samma skattevillkor föra fram samma budskap i varje annan utställningslokal. Det borde väl vara rätt rimligt och förnuftigt. Jag vill också framhålla att det råder en nordisk enighet på denna punkt. Kulturarbetare och representanter för konstnärsorganisationer i Danmark, Finland, Norge och Sverige var samlade till en nordisk kulturkonferens i Moss i Norge den 3—6 mars i år. Konferensen uppmanade myndigheterna i de nordiska länderna att avskaffa momsen i förbindelse med all förstagångsförsäljning av både inoch utländsk konst. I skatteutskottets betänkande framhålles att redan bevillningsutskottet i den förra riksdagen förutskickade att mervärdeskatten borde bli föremål för särskild översyn när erfarenhet vunnits om problem som inte kunde förutses vid beskattningens införande. Och så har detta hänt att chefen för finansdepartementet har tillkallat en sakkunnig för att verkställa en sådan här översyn. Den skulle ske skyndsamt så att resultatet kan bli klart under loppet av nästa år. Men en begränsning i utredningsuppdraget finns, och den är att utredningsmannen bara kan ta upp till behandling frågor av teknisk natur. Därför har, som herr Eriksson i Ulfsbyn nyss antydde, skatteutskottet ansett det tveksamt om de förslag som framförs i motionerna kan prövas av utredningen på de grunder som åberopas i motionerna. Detta gäller t.ex. den motion som jag nu talar för, nämligen motionen 613 om skattefrihet vid förstagångsförsäljning av konst. Argumenteringen i dessa motioner är alltså inte av skatteteknisk utan av kulturpolitisk natur. Utskottet säger också att man senast i våras uttalade sig emot att det kulturpolitiska stödet ges i form av lättnader i beskattningen för vissa kategorier skattskyldiga, och utskottet menar att man av samma skäl är emot undantag från en i princip generell beskattning. Och så heter det: ”De i motionerna aktualiserade frågorna bör dock kunna prövas i samband med en översyn av gällande undantagsregler.” Jag vet inte hur detta egentligen skall tolkas, men såvitt jag förstår är denna fråga inte av teknisk utan av kulturpolitisk natur. Det torde väl därför inte bli något resultat i positiv riktning av den prövning som här omtalas. Jag menar att detta inte är tillfredsställande, och jag är inte belåten med den skrivning som skatteutskottet har presterat. År efter år har vi från folkpartiet framställt yrkanden av det slag som den motion som jag nu talar för har tagit upp.

Herr talman! Man kan ju klandra skatteutskottet för att det inte har tillstyrkt motionerna helt och hållet och skrivit en lagtext, men fullt så enkelt är det inte för oss. Att vi, som fru Ryding sade, helst skulle ha velat avstyrka motionerna är i alla fall att helt misstolka den inställning som utskottet hade. Jag kan försäkra att utskottet såg seriöst på denna fråga, men när man nu har en utredningsman som skyndsamt skall ta itu med problemen i fråga om mervärdeskatten gjorde skatteutskottet som alla andra utskott gör. Vi har nu under de senaste dagarna varit med om att man har hänvisat till att det pågår utredningar, och redan tidigare i dag har många motioner avslagits med hänvisning till att utredning pågår. Om det väntas ett förslag inom kort brukar riksdagen inte bifalla ett yrkande i en motion. Vi ansåg det alltså lämpligast att alla dessa motioner hänsköts till utredningsmannen. Jag förstår mycket väl de människor utanför riksdagen som tycker att frågorna bör lösas på det eller det sättet. De ser det utifrån sina utgångspunkter och har inget ansvar för vilka konsekvenser ett beslut får i övrigt. Men så kan inget utskott här i riksdagen göra. Skatteutskottet kan knappast ta ställning till någon fråga utan att undersöka vad det får för konsekvenser. Skapar vi rättvisa om vi beslutar på det eller det sättet? Eller kan vi skapa rättvisa åt en grupp, medan andra blir orättvist behandlade genom samma beslut? Jag är alldeles övertygad om — och vi har också sagt det tidigare — att det i den här frågan finns gränsproblem som man inte kan lösa i skatteutskottet bara genom att enkelt yxa till ett lagförslag som riksdagen sedan skall besluta om.

Här var ju en demonstration i går — jag visste inte om den och var tyvärr inte i tillfälle att lyssna på vad man hade att säga — och efter vad jag har hört var det en föredömlig demonstration. Den var stor, men deltagarna uppträdde olikt alla andra. De gjorde inga oförskämda utfall utan försökte att sakligt framföra sina synpunkter, och de har min fulla respekt för det. Så bör väl egentligen en opinion föras fram; vi är helt införstådda med det. Men vi är ändå inte kapabla i skatteutskottet att föreslå riksdagen att enkelt fatta beslut utan att vi har reda på vad det får för konsekvenser i övrigt.

Därför frågade vi oss naturligtvis: Kan utredningsmannen ta upp även den här frågan? Det ansåg vi att han bör kunna. Herr talman!

Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman!

Det brister ju i logiken, Hur skall utredningsmannen vara i stånd att på basis av detta utskottsbetänkande ta upp denna fråga, som är av annan natur än teknisk? Jag kan inte förstå annat än att det blir en omöjlighet, inte minst som utskottet samtidigt säger att det är emot stöd genom undantag från en i princip generell beskattning. Det är därför jag har framställt samma yrkande som fru Ryding för att om möjligt få ett beslut här i riksdagen.
Herr talman! Först skulle jag till herr Brandt vilja säga att det var roligt att det inte alls var så att man helst skulle ha velat avstyrka det hela, och det var ju även roligt att jag hade fel i det fallet. Men om man läser utskottsbetänkandet, som herr Källstad citerade nyss, får man faktiskt den uppfattningen att utskottet helst inte ville ha med detta att göra utan önskade säga: Gånge denna kalk ifrån mig. Men det verkar som om utskottet lyckades slingra sig ur på det sätt som står i betänkandet. Sedan vill jag säga till herr Brandt: Gör inte allting så besvärligt när det inte är så besvärligt! För att tillmötesgå de önskemål som vi tagit upp i motionen och som även herrar Källstad och Eriksson i Ulfsbyn har talat för — att man skall ta bort momsen på förstagångsförsäljning — behövs det bara denna ändring som står på det papper som är utdelat. Det är inte jag som har skrivit detta utan den kanske högsta expertis som riksdagen har och som jag tror också herr Brandt har förtroende för. Det var allt som behövdes för att tillmötesgå motionerna om man ansåg att det var riktigt.

Herr talman! Det här betänkandet från skatteutskottet behandlar ju en hel del motioner, Det är sådana motioner som under ett flertal år har framförts här i kammaren men avslagits. Situationen har emellertid förändrats så till vida att det nu under innevarande höst har tillsatts en utredning som skall se på alla dessa olika problem. Då är det naturligt att man låter den utredningen lägga fram sitt betänkande, vilket ju skall ske med mycket stor skyndsamhet enligt vad som har meddelats i utskottet. Det är ofta så att man får återkomma flera gånger med olika yrkanden innan de kan vinna bifall. Vi vet alla att det tidigare under varuskattens tid har motionerats flera gånger om konsten. Vi fick så småningom i alla fall en förändring så till vida att försäljning direkt från konstnärens ateljé numera inte är beskattad. Det är därför som vi i utskottet har enats om denna kompromiss, som innebär att alla dessa olika problem borde överlämnas till denna utredning för att man på så sätt skall få en möjlighet att pröva dem. Om något av dessa inte kommer att tas upp av utredningsmannen eller om det inte kommer ett förslag till en förändring ilinje med motionerna, skall jag för min del återkomma. Vi har ju från moderata samlingspartiet bl.a. en partimotion där vi yrkar att förstagångsförsäljning av konst inte skall vara föremål för beskattning. Men med hänsyn till att vi vunnit den stora framgången att vi fått ett enigt utskott som skickar samtliga dessa motioner till utredningen tyckte jag att man fick låta bli att ställa några speciella yrkanden i särskilda frågor.
Herr talman! Jag vill säga till fru Ryding att hon inte får missförstå mig på det sättet att vi i utskottet inte skulle ha krafter, kapabla att skriva en lagtext. Vi har ett väldigt skickligt kansli som mycket väl kan utforma en sådan. Det var emellertid fråga om att få ett beslut här i riksdagen, hur än lagtexten är, där man garderar sig för alla gränsproblem som kan uppkomma. Vi vill ha utrett klart och tydligt vad ett beslut skall innebära i sina konsekvenser. Det var det jag syftade på. Därmed hade vi samtidigt garanti för att det inte skulle bli några gränsproblem. Jag vet inte om den som har skrivit den här lagtexten har något som helst ansvar för vad som händer i det avseendet.

Herr talman! I näringsutskottets förevarande betänkande nr 41 har utskottets majoritet kommit överens om att inte låta undersöka frågan om att den obligatoriska trafikförsäkringen också blir en statlig angelägenhet i likhet med vad som gäller de båda andra obligatorierna vid bilkörning: bilskatt och körkort. Innan jag här polemiserar mot utskottsmajoritetens uppfattning vill jag dock först tacka för utskottets grundliga behandling med remissförfarande av vår motion. Utskottet framhåller att samtliga remissinstanser anfört att det nuvarande trafikförsäkringssystemet fungerar tillfredsställande, och det var knappast någon större överraskning för mig. Statens trafiksäkerhetsverk använder dock i sitt remissvar uttrycket ”i stort sett tillfredsställande”, och det är ju en liten variant.

Jag har inte hunnit studera den propositionen ännu, men vi har i vår motion sagt att enligt vår uppfattning skulle det vara synnerligen lämpligt att i det sammanhanget inordna också den obligatoriska trafikförsäkringen i omläggningen. Det har vi nämnt i motionen men därom står inte någonting i utskottsbetänkandet. Man säger inte ett knyst om den saken. Vi vidhåller att vi vill att den av oss önskade undersökningen skall komma till stånd — det gäller en undersökning. Jag vill med det anförda yrka bifall till den reservation av fru Marklund som har fogats till näringsutskottets betänkande nr 41.

Herr talman! Till herr Bengtsson vill jag säga följande med anledning av att han påstår att det är belagt att allting fungerar tillfredsställande och att man måste hos de enskilda försäkringsbolagen och det folkägda försäkringsbolaget ha de andra försäkringar som många också önskar ha, när de kör bil. Bara några aspekter. Stora summor pengar går åt till reklamkostnader. Dessutom går förfärligt mycket åt till olika skaderegleringar osv. Vårt förslag i dag är en väg som man kan börja gå för att få en samhällelig kontroll över alla försäkringar som har samband med bilkörning. Jag tror att det hade varit bra att utnyttja denna inkörsport, inte minst med tanke på att det rör sig så mycket på detta område — man lägger bl.a. om bilregistren. Man utnyttjar också data, och det bör man göra till hundra procent så fort som möjligt. Jag tror att man i en inte alltför avlägsen framtid kommer att anse det vara lämpligt att samhället tar hand om alla försäkringar. Såvitt jag förstår har näringsutskottet inte varit inne på dessa tankar — det redovisas inte i betänkandet. Men trots det vidhåller jag yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Det är riktigt vad herr Bengtsson i Landskrona säger om motionens inehåll. Men vpk har tidigare under många år motionerat angående samhällets övertagande av hela försäkringsväsendet. Den nu föreslagna åtgärden anser jag vara en inkörsport till en sådan ordning. Trots att det inte sägs ut i motionen är det säkerligen många som begriper det. Jag har emellertid klart velat säga ut att detta är en riktig väg att gå.

Herr talman! Herr Ericson i Örebro och jag har avlämnat en motion, vari vi tar upp en som vi tycker angelägen fråga. Vi har nämligen begärt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär dels en kartläggning av i vilken omfattning motorfordon i trafik saknar trafikförsäkring samt de ekonomiska konsekvenserna därav, dels en översyn av bestämmelserna vid tecknandet av trafikförsäkring. Utskottet har inhämtat utlåtanden över motionen från rikspolisstyrelsen, försäkringsinspektionen och länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. På begäran av utskottet har yttranden därjämte avgivits av Motororganisationernas samarbetsdelegation och Trafikförsäkringsföreningen. Vi har väckt denna motion därför att vi anser det vara en stor orättvisa, att de som betalar sina försäkringar skall täcka in även de kostnader som uppkommer genom skador förorsakade av oförsäkrade bilar. De siffror vi har angivit i vår motion har på en punkt visat sig vara oriktiga. Jag vill notera det. Vi har angivit att det 1968 var 1925 oförsäkrade bilar som förorsakade skador. Det har i det yttrande som Trafikförsäkringsföreningen avgivit till utskottet framkommit, att det var ändå flera oförsäkrade bilar, nämligen 2 286 stycken, som förorsakade skador. Utskottet har inte tillstyrkt vår motion utan hänvisar till att den i samband med den nya bilregisterorganisationen införda kontrollmärkningen kommer att innebära bättre garantier då det gäller att komma åt de försumliga, Det är dock ganska anmärkningsvärt att man redan nu kan konstatera vad som står i utskottets betänkande.

I avvaktan på att man under tiden 1972-1974 skall få kontrollmärkessystemet färdigt, borde man ha kunnat göra denna kartläggning. Det kan nämligen vara av stort intresse att verkligen få veta någorlunda exakt hur stora siffror det gäller. Vi har i vår motion konstaterat att det gäller ungefär 110 000 oförsäkrade bilar. Detta är vad försäkringsinspektionen anser, och det gäller 1968, men med nuvarande biltäthet tror vi att antalet i dag är ännu större. Också försäkringsinspektionen har gjort beräkningar — vilka likaledes gäller 1968 — att de skador som man får ersätta därför att inga premier har inbetalats uppgår till ungefär 50 miljoner kronor. Det är ganska stora summor. Till detta kommer bortfallet av fordonsskatt, som uppskattas till 8—10 miljoner kronor. I utskottets skrivning har jag lagt märke till en formulering som jag inte sett tidigare — det är möjligt att den har förekommit, fastän jag inte har observerat den —, nämligen ”Motionen bör således avslås”. Jag konstaterar att — åtminstone som jag ser det — ligger det en viss tveksamhet i detta ”bör”. Skall jag tolka det så, att man ändå haft vissa sympatier för vår begäran om utredning? Det är bittert att tänka sig att de som vill smita från den legala avgiften för fordonsförsäkringar skall kunna känna sig ganska trygga ända fram till våren 1974. På grund av brister i det system med kontrollmärkning man tänker ha och som har påtalats av utskottet självt, kan de också efter 1974 i vissa fall känna sig ganska säkra på att de även i fortsättningen kan låta bli att betala premier. Jag ställer naturligtvis inget yrkande, eftersom det skulle vara utsiktslöst, men jag hoppas att man skall ha uppmärksamheten riktad på att alla som har bil måste ta på sig de utgifter som är förenade med det. Herr talman! Jag har alltså inget yrkande.

Nr 128 Herr talman! Fru Lindberg rör naturligtvis vid ett mycket viktigt Onsdagen den problem, nämligen det förhållandet att det finns oförsäkrade bilar i så 17-.november 1971 stort antal. np Men det förhåller sig ju så, att ett av syftena med det nya Rätt för makar att bilregistersystemet är att få bättre kontroll över bilarna inte bara vad anta hustruns gäller skatten utan även och just vad gäller försäkringen. släktnamn, m.m. Vi har i utskottet byggt vårt ställningstagande på de fem avstyrkande remissyttranden som är redovisade i utskottets betänkande. Vi står nu alltså inför ett nytt bilregistersystem som, om det genomförs i alla delar, kommer att innebära att beträffande huvuddelen av de registrerade fordonen kontrollbesiktningen skall ske och trafikförsäkringspremier och fordonsskatt betalas vid ungefär samma tidpunkt. Kontrollmärke skall lämnas ut först sedan man konstaterat att besiktnings-, försäkringsoch skatteplikt fullgjorts. Kontrollmärket blir ett lätt avläsbart tecken på att förutsättningarna för att få bruka fordonet är uppfyllda under den tid märket avser. Nu kan man naturligtvis inte göra utfästelser i förväg om att det här systemet kommer att vara absolut fullgott. Det blir väl nödvändigt att först skaffa sig erfarenheter. Jag vill rikta fru Lindbergs uppmärksamhet på en omständighet, som kanske är ett slags svar på det hon sade om att man inte kan räkna med hundraprocentig tillförlitlighet och kontroll över bilarna. Det är just för att bl.a. underlätta inkörningstiden och komma till rätta med det som fru Lindberg berörde som man för ett halvår sedan har tillsatt en särskild arbetsgrupp, bestående av representanter för staten och för trafikförsäkringsbolagen. Gruppen är speciellt sysselsatt med att planera övergången till det nya bilregistersystemet. Dess uppgift är uppenbarligen att söka nå så långt som det över huvud taget är möjligt med de nya tekniska resurser som det nya bilregistersystemet innebär.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

Herr talman! ”Den flickan skall bära mitt efternamn”, står det i visan, Men genom lagutskottets betänkande torde det inte dröja länge innan det 7 också kommer att kunna sjungas ”Den pojken skall bära mitt efternamn”. Som motionär är det bara att glädjas häröver, tacka och ta emot. Det är orimligt att som nu när två personer gifter sig båda får lov att anta mannens efternamn, eller kvinnan behålla sitt flicknamn, men att de inte har samma rätt att gemensamt besluta att i stället båda anta kvinnans efternamn — vilket kan vara mer särskiljande. Med rätta kräver utskottet nu att en översyn av namnlagen skall ”påbörjas inom en nära framtid”. De orden är uppenbart tillsatta med speciell avsikt. De har adress till Kungl. Maj:t och även till patentoch registreringsverket, som visserligen i petita ansett, att namnlagen bör bli föremål för översyn under verkets planeringsperiod 1970 76, men som i sitt remissvar inte varit så angeläget att just i början av den perioden gripa sig an med dessa frågor. Jag vill betona att utskottets enhälliga betänkande och det beslut som säkerligen blir riksdagens om någon minut innebär att man skall gripa sig an med översynen inom kort.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

Herr talman! Motionären och utskottet är överens, och något inlägg till redovisning av utskottets ståndpunkt skulle därför i och för sig kunna anses vara onödigt, så mycket mer som utskottet är direkt angeläget om att översynen av namnlagen snart kommer till stånd. Bakgrunden till denna inställning är följande. Med anledning av motioner år 1967 uttalade namnmyndigheten, dvs. patentoch registreringsverket, att en allmän översyn av 1963 års namnlag så småningom kunde behövas, detta på grund av vissa erfarenheter under de tre år lagen då hade tillämpats. När nu namnmyndigheten åter yttrar sig — denna gång med anledning av herr Möllers motion — formulerar sig myndigheten ungefär likadant, trots att ytterligare tre års erfarenheter hunnit samlas — dessa anses inte tillräckliga — samtidigt som behovet av en översyn av namnlagen klart och till och med klarare än tidigare vitsordas. Det är därför som utskottet ansett sig böra uttala att översynen bör ”påbörjas inom en nära framtid”. Jag vill gärna, herr talman, tillägga vad utskottet har antytt, nämligen att släktnamnet efterhand nog får minskad betydelse för samhällets behov av att kunna identifiera medborgarna, eftersom personnummer nu allmänt genomförts och också allt allmännare användes.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

Herr talman! Vårt samhälle kan med viss rätt betraktas som ett välfärdssamhälle. Om detta är sannolikt de allra flesta eniga. Lika eniga är i varje fall alla progressiva krafter om att välfärden också har sina brister. Trots att vi har byggt upp ett omfattande trygghetssystem med bl.a. barnbidrag, folkpensioner, sjukförsäkring, studiebidrag, bostadsstöd m, m. hamnar många människor mer eller mindre utanför detta trygghetssystem. Det finns alltså luckor i vår välfärd. Låginkomstutredningen har i flera kvalificerade arbeten lyckats kartlägga och konkretisera dessa luckor i trygghetssystemet. I bl.a. levnadsnivåundersökningen klargör utredarna hur stora inkomstskillnaderna är. Av denna undersökning framgår att högre tjänstemän i privat och statlig tjänst har disponibla inkomster efter skatt på i genomsnitt 30 000 kronor. För biträdespersonal, skogsarbetare, andra kroppsarbetare, fiskare och lantbrukare med mindre gårdar låg genomsnittsinkomsten på ca 8 000 kronor. Dessa inkomstuppgifter är visserligen inte helt aktuella, men ingenting tyder på att relationerna har förändrats till förmån för de sämst ställda. Vid en närmare analys över orsakerna till att stora grupper har låga inkomster finner man att det är faktorer som den enskilde individen inte haft stora möjligheter att påverka. Fortfarande är det en liten del av befolkningen som fått förmånen att ta samhällets dyrbara utbildningsresurser i anspråk. Många har låga inkomster därför att samhället genom en dålig regionalpolitik inte lyckats ge dem full sysselsättning. Av samma skäl tvingas många människor arbeta inom näringsgrenar med en svag lönsamhet. Den enskilda människan kan rimligtvis inte lastas för att hon inte fått förutsättningar till högre inkomster. Dessa stora inkomstskillnader är ur centerpolitisk synpunkt helt oacceptabla. Men vi anser det lika allvarligt att viktiga delar av vårt trygghetssystem konserverar dessa standardskillnader. Detta gäller bl.a. sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och ATP-systemet som ger en mycket dålig trygghet för alla låginkomsttagare. De människor som alltså tvingats leva på en relativt låg standardnivå under sin aktiva tid i produktionen bestraffas ytterligare med en dålig trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och på ålderdomen. I dessa avseenden har därför inte det nuvarande trygghetssystemet fyllt rimliga anspråk på rättvisa, jämlikhet och solidaritet mot de sämst ställda i samhället. Genom framför allt den progressiva skatten har en utjämning — det skall erkännas — mellan högoch låginkomsttagare åstadkommits. Men genom en betydande övergång från direkt skatt till moms på livsmedel och andra livsnödvändiga varor drabbas även låginkomsttagarna förhållandevis hårt. Den utjämning som skett via skattepolitiken och sociala insatser kan inte anses vara tillfredsställande sett ur jämlikhetssynpunkt. Av låginkomstutredningens arbete framgår också att de i genomsnitt högsta sociala bidragen utbetalades till höginkomsttagare i socialgrupp 1. Detta kan sannolikt förklaras av två skäl. Det beror dels — som jag redan framhållit — på att trygghetssystemet i stora delar bygger på inkomstens storlek, dels på att de ”utbildade” grupperna har bättre kännedom om de krångliga och invecklade regler som gäller för att tillgodogöra sig sociala rättigheter. Vissa undersökningar tyder på att stat och kommun tjänar 3—4 miljarder på att vissa människor inte är upplysta om sina rättigheter. Man kan dra den slutsatsen att socialförsäkringssystemet är så uppbyggt att det inte alltid kommer dem till godo som bäst behöver denna hjälp. I vissa fall ger inte försäkringsformer och generella bidrag någon ekonomisk trygghet. I sådana svåra lägen tvingas den enskilde att söka s.k. socialhjälp. Många människor avstår dock från detta stöd därför att de vill helt enkelt inte vända ut och in på sina personliga problem. Det byråkratiska krånglet kring denna stödform är kostnadskrävande för samhället och deprimerande för den enskilda människan. Det bör erkännas att i själva socialhjälpen ligger fortfarande — tyvärr — en nedsättande klasstämpel som drabbar dessa olyckliga människor på ett tragiskt sätt. Beklagligtvis har vissa konservativa politiker på senare tid ytterligare förstärkt misstron till denna hjälpform och gett socialhjälpen helt felaktiga proportioner. Skattebetalarna har bibringats uppfattningen att det är denna hjälp som är den främsta orsaken till det ökade skattetrycket. Detta är helt felaktigt. Socialhjälpen utgör inte mer än ca 1 procent av de samlade sociala kostnaderna. De kraftigaste kostnadsökningarna kan noteras inom sjukoch åldringsvården. Jag vill bara kort konstatera att vårt nuvarande sociala trygghetssystem inte ger en tillfredsställande trygghet åt de sämst ställda i samhället. Vi har heller inte via skattepolitiken lyckats åstadkomma en godtagbar utjämning till de sämst ställdas förmån, De utredningar som pågår inom det sociala fältet har inte — såvitt jag kan förstå — till uppgift att söka samlande lösningar på dessa angelägna trygghetsproblem. Det är av det skälet som vi inom centern har avlämnat en partimotion i syfte att finna bättre former för den framtida trygghetspolitiken. Vi tror att det är möjligt att genom den garanterade minimiinkomsten uppnå flera väsentliga mål inom jämlikhetspolitiken. Vi tror att det är möjligt att skapa en sådan modell att inga människor blir utelämnade, Vi tror också att det då går lättare att uppnå en effektivare utjämning till de sämst ställdas förmån. Genom ett generellt system får vi bort socialfallsstämpeln, informationsproblemen och det byråkratiska krånglet kan reduceras eller kanske till och med avskaffas. De personella och ekonomiska vinster som uppnås kan i stället inriktas på uppsökande vård — s.k. friskvård — som minskar trycket på våra dyrbara institutionella vårdanläggningar. Av bl.a. dessa skäl ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen B i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 36.

Fru talman! Lagen om allmän försäkring har sedan sin tillkomst 1962 varit föremål för ändringar och kompletteringar. Detta är naturligt med tanke på att det på det socialpolitiska området ständigt uppstår nya behov och anspråk. Det finns följaktligen anledning att vänta sig en fortsatt utbyggnad och nya inslag. I motionen 244 liksom i den reservation som fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 36 noterar vi denna utveckling och även den mångfald av utredningar som arbetar med lösningar av olika delfrågor på det socialpolitiska området. Vårt yrkande om en prövning av förutsättningarna att införa en allmän socialförsäkring har alltså inte tillkommit i ovetskap om vad som är på gång i de här frågorna. Vi har tvärtom just utifrån kännedom om alla dessa utredningar funnit det nödvändigt att verka för en klar socialpolitisk målsättning och inriktning på ett såvitt möjligt enhetligt system för alla former av socialpolitiska insatser. Ett i grunden jämlikt och solidariskt samhälle där ingen löper risken att bli föremål för förakt, misslyckanden och social utstötning kan inga delförbättringar av socialpolitiken åstadkomma. Därtill behövs en politik som rubbar den nuvarande maktstrukturen och det ekonomiska fåtalsväldets principer. Men också under rådande betingelser är det nödvändigt att arbeta för förbättringar av de enskilda människornas situation. I det syftet har vi väckt olika förslag som gått ut på att förbättra t.ex. pensionärernas villkor, de handikappades situation och barnfamiljernas läge. Den här föreliggande motionen syftar, som jag sagt, till en samlad lösning men också till att komma ifrån något av det tvång och förmynderi som många människor i behov av samhällets stöd fortfarande tycker sig uppleva när de kommer i kontakt med gällande vårdlagar. Behovet av enhetlighet känns naturligtvis starkt bland de hjälpbehövande men också bland de människor som arbetar inom socialvården.

En sådan skulle trygga försörjningen för barn, åldringar och handikappade och ersätta förlust av inkomst vid sjukdom och arbetslöshet. Rent praktiskt skulle den innebära minskad byråkrati och mindre krångel och förödmjukelser för den enskilde samtidigt som den skulle kunna vara en del av en allmän politik för jämställdhet. Vi menar att finansieringen skall ske via statsbudgeten, dvs. skattevägen, genom arbetsgivaravgifter och arbetstagares försäkringsavgifter. En sådan uppläggning är nödvändig också för att åstadkomma likhet för alla, oberoende av var man bor någonstans. Som det nu är vet vi att det i olika kommuner i landet finns olika bedömningar av när behov av socialhjälp föreligger. Utöver detta finns i dag också olikheter i fråga om när man skall låta hjälpbehovet vara det avgörande och när man skall handla enbart efter lagens bokstav. Sådana exempel står att finna nu i arbetslöshetstider, när en människa utan arbete otvivelaktigt behöver socialhjälp men de sociala myndigheterna utifrån kommunens trängda ekonomiska läge åberopar det förhållandet att personen i fråga är i stånd att försörja sig genom arbete. Det är en av de luckor i vårt nuvarande trygghetssystem som herr Andersson i Nybro nyss talade om, Utskottet finner nu ingen anledning att frångå den bedömning som gjordes 1969, då riksdagen inte ansåg tiden mogen för att bifalla motionsyrkanden om en allmän översyn av den allmänna försäkringen. Något litet har väl ändå mognadsprocessen framskridit, det visar inte minst måldiskussionen om framtidens socialvård och socialpolitik liksom om dess former, som förs i synnerhet bland dem som arbetar på socialpolitikens olika områden. Och allt medan den processen fortgår kan det finnas skäl att komplettera floran av utredningar med en som ser över förutsättningarna att införa en allmän socialförsäkring. Därför vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationen av herr Hermansson i Malmberget vid utskottets hemställan under punkten 1.

Fru talman! Den svenska socialpolitikens organisation och administration har inte följt med i utvecklingen i samma takt som de materiella förmånerna har förbättrats. Därför har vi i dag många organisatoriska oformligheter, luckor i systemet, delvis dubbelarbete, delvis föråldrad och otillräckligt samordnad administration.

Ett system för att förenkla socialpolitikens organisation och administration som under senare år har diskuterats är någon form av garanterad minimiinkomst. Ett sådant system skulle kunna medföra en bättre samordning mellan socialförsäkringsgrenarna och mellan socialförsäkringarna och andra former av ekonomiskt stöd från socialpolitiken. Jag är för min del inte säker på att en garanterad minimiinkomst skulle lösa alla eller ens huvuddelen av de organisatoriska problem socialpolitiken i dag har. Därför är jag inte fullt så övertygad om det systemets lämplighet som motionärerna, men jag är heller inte övertygad om att systemet är olämpligt, vilket utskottets majoritet är utan att närmare ha funderat över frågan. Utskottsmajoriteten avvisar nämligen varje tanke på att utreda frågan om ett system med garanterad minimiinkomst. Vi kan inte på grundval av det material vi nu har till hands svara vare sig ett entusiastiskt ja eller ett bestämt nej på frågan om det här systemets lämplighet. Låt oss därför få en utredning av denna fråga. Det finns inga andra utredningar som berör denna problematik. Vi kommer inte förbi frågan om garanterad minimiinkomst i den socialpolitiska debatten under de kommande åren. Låt oss därför få ett bättre underlag för debatten! Låt oss få en utredning om vilka konsekvenser ett system med garanterad minimiinkomst skulle få för den framtida socialpolitiken! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen B av herr Jonsson i Mora m.fl. under punkten 2 i utskottets hemställan.